Herr talman! Beträffande avgiften vill jag säga att frågan inte bara gäller vad man kallar den — avgift eller skatt. En avgift som ett företag beroende på en viss verksamhet åläggs att betala skall naturligtvis stå i relation till den skada som förväntas. Det framgår också av motionen och av den moderata reservationen. Om huvudfrågan i betänkandet — prövningen vid utvidgning av skogsindustrin — sade utskottets ordförande att vi när vi fick motionen på utskottets bord stod i samma valsituation som i höstas. Det menar jag är fel. Det måste vara fel av ett utskott att uppfatta sitt arbete på det sättet. Det är här fråga om en lottning som gjordes i december och ett beslut som trädde i kraft den 1 januari i år. Då kan man inte hävda att man helt skall bortse från de tidigare ställningstaganden som gjorts och som industrin i detta fall utgår ifrån i sin verksamhet. Utskottet måste ta hänsyn till att man inte kan hoppa hit och dit hur som helst i våra paragrafer. Utskottsordföranden säger då att det är märkligt att vi i vår reservation inte har anfört några motiv för ett avstyrkande av motionen. Anledningen till det är att det i sak är samma sits som i höstas, och vi menar att det är orimligt att nu börja röra om i paragrafer som riksdagen tog ställning till för bara några månader sedan. Jag vill ställa en direkt fråga till utskottsordföranden. Det är trots allt principer som det här gäller. Skall man acceptera en generell prövning i alla olika fall? Det kommer att skapa en väldig detaljreglering och byråkrati. Det var detta som den stora debatten i höstas rörde sig om. Utskottsordföranden deltog då inte i beslutet i kammaren men hade uppenbarligen en ”avståuppfattning”, om jag får kalla det så. I detta läge väljer emellertid utskottsordföranden att liera sig med dem som har den principiella uppfattningen att vi skall välja etableringskontroll även när det gäller utvidgning. Vad är det som har förändrat fru Olssons i Hölö uppfattning? Det kan inte röra sig om några avgörande förändringar i det förslag som vi nu behandlar, eftersom fru Olssons egna ord var att förslaget har hyfsats en aning, att det i och för sig inte är identiskt lika med förslaget i höstas. Men det upplevs tydligen inte heller av fru Olsson som något principiellt annorlunda förslag. Då måste vi få veta: Vad är det som föranlett fru Olssons ändrade uppfattning?
Herr talman! En bred riksdagsmajoritet var enig om att prövning skulle ske, men delade meningar fanns om hur regeringens prövning skulle göras. För mig, som tycker att riksdagen skall ha något att säga till om, har det varit viktigt att sätta en gräns där regeringen inte får göra prövningen. Med det nuvarande systemet har regeringen alla möjligheter att pröva varje enskilt fall men med ett krångligt och byråkratiskt system. Eftersom vi är överens om att vi skall hushålla med råvarorna och att tillståndsprövning behövs anser jag det viktigt att riksdagen sätter ett tak, och sedan får företagen lämna in ansökan om de avser att överskrida den gräns som har satts. Det är för mig ett rakare, enklare system än det som reservanterna förordar. Jag kan medge att om riksdagen har fattat ett beslut skall det inte ändras så snabbt. Vad som emellertid fick mig att i denna fråga ändra inställning var det cirkulär som har gått ut till skogsvårdsstyrelserna där de uppmanades att handla på detta sätt. När det sedan kom en motion på utskottets bord kunde jag inte underlåta att försöka medverka till att vi får ett enklare system. Därför, herr talman, har jag intagit den här ståndpunkten.
Herr talman! Jag vill understryka att fru Olssons i Hölö senaste inlägg visar att resonemanget uppenbarligen gäller själva principfrågan. Det är det resonemanget som vi för och som vi förde även i höstas. Vi reservanter har samma uppfattning i huvudfrågan som vi hade då, men fru Olsson har bytt uppfattning. Argumenten för och emot olika system för en prövning enligt 136 a Y byggnadslagen har inte förändrats någonting sedan årsskiftet. Därför är det beklämmande att civilutskottets ordförande i denna mycket viktiga fråga har bytt uppfattning så till den grad att det kan bli direkt avgörande i den votering som nu närmar sig.

Fru talman! Utskottets ordförande har nyss redogjort för utskottsmajoritetens syn på hur utvidgning av skogsindustriell verksamhet skall prövas. Hon har gjort det utifrån den fullt riktiga utgångspunkten att vi nu diskuterar vilken av två prövningsmetoder som är lämpligast: en ordning där regeringen från fall till fall fattar beslut om prövningsskyldighet, eller en ordning där företagen själva gör en ansökan om att få överskrida ett visst förbrukningstak. Hon har också klart visat att ansökningssystemet är mer rättvist och effektivt, medan förbehållssystemet medför risker för att vissa företag slinker förbi prövningen. Jag har självfallet inget emot en sådan argumentering — en saklig argumentering som ansluter till utskottsmajoritetens yttrande. Jag har trots det ansett mig böra foga ett särskilt yttrande till betänkandet, och det är detta särskilda yttrande jag nu, fru talman, skulle vilja kommentera. Bakgrunden är att jag inte är helt övertygad om att reservationen speglar alla reservanternas verkliga skäl för att motsätta sig en prövning efter ansökan. Det förefaller mig alldeles orimligt att de skäl som redovisats nu och i december för förbehållsmetoden skulle kunna övertyga ens reservanterna själva. Med denna uppskattande syn på reservanternas logik kommer jag till slutsatsen att här ligger någonting annat bakom. Följer vi händelseförloppet bakåt finner vi att all negativism på den här punkten går tillbaka till de motioner som väcktes i höstas — motioner med förslag att det inte alls skulle vara någon tillståndsprövning. Det är därför inte långsökt när jag kommit fram till slutsatsen att reservanterna — eller i varje fall några av dem — innerst inne inte vill ha en tillståndsprövning. Men om man anser att det kanske inte är riktigt opportunt att från det håll där man talar så mycket om resurshushållning gå så långt som till blankt avslag, försöker man nog finna en andra försvarslinje. Denna är då att — som i det här fallet — tillgodose skogsindustrins intressen, åtminstone delvis. Man kan hindra prövningen att bli helt effektiv när det gäller förbrukningsökningen och därmed sätta sig på två stolar samtidigt. Då kommer man tillbaka till det egentliga skälet till att vissa — får jag säga opinionsbildare — så benhårt håller på den ineffektiva och orättvisa förbehållslinjen. Den linjen kan i deras ögon förhoppningsvis släppa igenom en och annan utvidgning utan påföljd. Åsikten att man skall reglera förbrukningen av skogsråvara så litet som möjligt skall självfallet inte utdömas utan granskning. Utskottet och riksdagen gick därför i december på allvar in på de här frågorna. Det grundläggande är ju om vi behöver någon reglering. I den delen vill jag än en gång påpeka att i december var riksdagen — utom självfallet moderaterna — enig om att vi måste ha en statlig reglering, direkt inriktad på att hushålla med skogsråvara. När det gäller en ökad förbrukning i en befintlig industri var det motsvarande stark majoritet för att en statlig reglering behövdes och för uppfattningen att problemet inte kunde klaras enbart med de frivilliga åtagandena. Enigheten brast voteringsmässigt — som jag sagt — först när det gällde att göra den här regleringen effektiv. Ytterst är ju frågeställningen klar: det gäller att välja mellan å ena sidan skogsindustrins i och för sig viktiga intresse att producera så mycket som man över huvud får avsättning för och å andra sidan det för landet på sikt ännu värdefullare intresset att kunna driva ett uthålligt skogsbruk och därmed en stark skogsindustri. Från skogsindustrins sida har man sagt att det inte är så noga om man det ena året ligger på 120 96 av en normalförbrukning eftersom man ett annat år kanske ligger på 70 eller 80 96. Det är självfallet riktigt —- förutsatt att det råder enighet om vad som är normalförbrukning. Utskottsmajoritetens tak är ju inte en genomsnittlig förbrukning; det motsvarar den höga förbrukningen under ett högkonjunkturår med en marginal ytterligare på detta. I det läget håller inte resonemanget om att tillåta 20 96 över tidigare toppförbrukning. Skogsindustrin hävdar också att frivilliglinjen skulle räcka för att hindra en alltför stor förbrukningsökning. Utan att i sak diskutera ett särskilt ärende kan det väl i alla fall nämnas också här att det förekommer ett prövningsfall där sökanden hävdar att en mycket stor ökning ryms inom den frivilliga överenskommelsen, medan remissinstanser, bl.a. en enig skogsutredning, anser att ökningen inte går att förena med hushållningskraven. Detta är ett exempel på att utskottsmajoritetens kritik av den s.k. frivilliga överenskommelsen var helt riktig och väsentlig. Skogsindustrin m.fl. hävdar också att vi skall vänta och se om de fortsatta analyserna av skogstillgångarna är lika alarmerande som de preliminära resultaten. Dessa resultat har utskottets ordförande refererat. Det borde vara en självklarhet att vi inte kan vänta och se i den här typen av frågor. Slutligen finns det en besvärande oklarhet i reservationslinjerna — en oklarhet som ännu inte prövas i regeringspraxis. Det har sagts mig att man på visst håll anser att gällande ordning skulle innebära att regeringen inte kan reglera annan utbyggnad än kapacitetsutbyggnad. En ökning som beror på bara ett ökat ianspråktagande av oförändrade resurser skulle sålunda kunna göras hur stor som helst. Visserligen måste den här tolkningen vara en efterhandskonstruktion, men den är ändå typisk. Bara det faktum att den tanken förts fram är i och för sig ett skäl att förkasta förbehållssystemet och gå över till den klara reglering som utskottsmajoriteten nu föreslår. Kvar står sålunda att den här debatten förts på två linjer: det häftiga engagemanget mot regleringen som sådan som bara moderaterna vågade föra fram i december, och det smygmotstånd som samma andas barn inom delar av mittenpartierna gör än i dag. Jag tycker för min del att den votering vi står inför är alldeles utmärkt. Frågan borde självklart inte vara automatiskt partiskiljande: Vi får därför se vilka inom mittenpartierna som i praktisk handling vågar leva upp till det hushållningskrav som de driver i programpunkter. Fru talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan betänkande nr:17.
Fru talman! Jag är något förvånad över herr Anderssons i Gamleby anförande som vimlade av antydningar. Han antyder att reservanterna har skumma motiv. Jag kan inte biträda detta. Jag tycker inte alls att det är skumt när vi hänvisar till en frivillig överenskommelse som har tillkommit på ett allt annat än skumt sätt. Jag refererar till mitt inledande anförande där jag påpekade att den har tillkommit under livliga kontakter med departementet. Dessutom hade man från departementets sida uttalat sig mycket positivt om den här formen för att begränsa råvaruutaget till 1973-74-75 års nivå. Och det är ju det som det gäller! Beträffande prövningsmöjligheten för särskilt fall, som nu motionärerna framhåller är så olycklig att tillämpa, kan sägas att ett av skälen till att den bibehölls var att den inte är tillämpbar bara för hushållning med råvara och skogsindustri. 136 § omfattar även andra industrigrenar, och denna möjlighet är alltså inte användbar enbart för att styra alla former av skogsindustriutbyggnad. Det har också framskymtat, både i fru utskottsordförandens anförande och i herr Anderssons i Gamleby anförande, att det mer eller mindre skulle vara en slump vilka företag som lyckas hålla sina eventuella utvidgningsplaner hemliga för regeringen och därmed undgå den här prövningen för visst särskilt fall. Till det är att säga att det i virkesråden inte bara finns en allsidig representation, från skogsindustrins alla grenar och berörda fackliga organisationer, utan vederbörande departement har också observatörer med i virkesrådens arbete. I reglerna för virkesrådens arbete ingår att man rapporterar allt man har för avsikt att göra vad gäller bl.a. hushållningen med råvaran. Även andra saker tas upp där. Här har alltså regeringen ett ypperligt tillfälle att hålla sig underrättad om vad som sker. Där kan man gå in med en prövning, om det mot förmodan skulle inträffa att den frivilliga överenskommelsen inte klaffar. Jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att de talare som förordar den generella prövningen inte kan ha förtroende för ett frivilligt samarbete med en industrigren, som tidigare har visat sig fruktbart och torde vara det även i fortsättningen.

Fru talman! Om herr Andersson i Gamleby ser någonting annat i reservationen 1 än vad som står där, så är det inte så konstigt med hänsyn till att hans parti numera plägar se spöken på ljusan dag. Det som står i reservationen gäller det som var kärnfrågan i höstas, nämligen vad som skulle ske med utvidgningarna inom skogsindustrin. Då hade vi ju svaret, att de överenskommelser som fanns från mars 1975 om att skapa virkesråden gav så pass mycket som man kunde få ut av en kontroll av skogsindustrins vidare utveckling. Och därmed slapp industrin en hotande detaljreglering. Vi kan konstatera att det man kunde förutse våren 1975, när avtalet om virkesråden slöts, inte på något sätt har förändrats av det samråd och den enkätverksamhet som har genomförts i virkesrådens regi. Det finns alltså i dag ingenting som tyder på att planerna skulle vara uppskruvade mer än våren 1975. Eftersom man då från regeringens sida tyckte att det var en bra metod, kan jag inte begripa varför man ånyo drar upp frågan här i riksdagen för att försöka få en ny skrivning i 136 a §. Fru talman! Jag skall ta upp ytterligare en fråga. Efter vad jag har förstått studerar regeringen nu 136 a § på ett alldeles speciellt ingående sätt och lär göra det framöver. Det skulle kunna vara på det viset att ett ja till utskottsmajoriteten innebär vidare steg på linjen att skapa etableringskontroller av olika slag, och att de detaljkontroller som nu skall ske av skogsindustrin även kan gälla andra områden som 136 a § täcker.

Fru talman! Herr Andersson i Gamleby för fram tanken att hushållningskrav kan tillgodoses endast genom fler regleringar än tidigare. Det är en traditionell socialdemokratisk politik. Ju fler regleringarna blir, ju bättre tror man att förhållandena är. Men jag anser faktiskt att man kan klara hushållningen med den frivilliga överenskommelse som finns plus de möjligheter som regeringen fick genom riksdagens beslut förra året. Det är inte nödvändigt att samhället skall kontrollera allt i detalj. Även frivilligt kan man lösa en del problem. Det är den linjen vi tror på i det här fallet.
Fru talman! Herr Åkerfeldt påstod att jag skulle ha anfört att oppositionen skulle ha ”skumma motiv” i dessa sammanhang. Jag har inte använt detta uttryck. Herr Åkerfeldt kan självklart utläsa vad han vill ur mitt anförande, men så har jag inte uttalat mig. I sitt inledningsanförande nämnde herr Åkerfeldt att han hade svårt att förstå motionärerna. Det bör emellertid inte vara svårt att förstå motionärerna med hänsyn till den rådande situationen. Jag är på det klara med att även herr Åkerfeldt känner till hur det i verkligheten förhåller sig inom detta avsnitt. Herr Danell talade om att regeringen ser spöken på ljusa dagen. Men vad gör då oppositionen? Jo, den umgås med troll. I dessa sammanhang har jag inte funnit någonting i herr Danells resonemang som skiljer sig från vad jag har sagt i mitt anförande. Om nu herr Danell inte lyssnade på det, kan han kanske läsa det när det blir utskrivet i protokollet. Det finns klart angivet vilka tankar regeringen har med 136 a § i byggnadslagen. Några sidoordnade historier är självklart inte aktuella.
Fru talman! I förra debatten i december fanns en del frågetecken. Då kunde herr Andersson i Gamleby inte alls ge någon upplysning om varför ett statsråd den 6 oktober hyllade virkesråden och den frivilliga överenskommelsen och inte alls talade om det förslag som kom en månad senare från bostadsministern. Frågetecknen finns kvar. Ingen vet varför man i regeringen gjorde helt om på bara en månad. Nu har vi fått ytterligare frågetecken, vilket jag tog upp i en fråga till herr Andersson: Vilken risk finns för att regeringen skall gå vidare? Uppenbarligen studerar regeringen 136 a § med ett alldeles speciellt intresse.Det brukar föra med sig en hel del saker, och det var därför som jag ställde frågan. Men kan herr Andersson klart fastslå att det inte finns några tankar på att utvidga 136 a § till att täcka också andra områden än skogsindustrin, —- det kanske t.o.m. kan bli tal om en särskild lagstiftning framöver —- skulle ett sådant klargörande vara till nytta.
Fru talman! Herr Andersson i Gamleby vill befria sig från beskyllningen att ha anklagat reservanterna för skumma avsikter. Men jag har svårt att förstå att han inte gör detta. I sitt särskilda yttrande säger han nämligen att ”vissa reservanter söker dölja en låg ambitionsgrad beträffande hushållningskraven bakom en hänvisning till att frågan prövats för några månader sedan”. Vidare påstår han att delar av mittenpartierna gör smyg motstånd och han ger den frivilliga överenskommelsen epitetet ”den fdr: Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att herr Anderssons och hans meningsfränders förtroende för den frivilliga överenskommelsen är ytterst bristfälligt, vilket jag finner sorgligt.

Fru talman! Om man sysslat praktiskt med en del av de här frågorna kan man inte underlåta framföra en reflexion. Som det har sagts här, är det angeläget att bevara de goda relationerna mellan regering och virkesråd. Jag anser det vara fullkomligt fel att ändra de nuvarande reglerna efter så kort tids tillämpning. Industrin måste ha arbetsro och genomföra vidtagna åtgärder. Samtidigt varnar jag skogsindustrin för att inte hålla de avtal som ingåtts på frivillig väg. Brott mot detta avtal kan komma att leda till ganska långtgående inskränkningar för industrin som starkt försvårar dess rörelsefrihet. Det gäller att inte i förväg skaffa sig intäkt på ett tänkt virkesbehov på andras bekostnad. Men det gäller också för regeringen att inte låta sig övertalas till stora skogsindustriella investeringar där dessa uppenbarligen påverkar råvarutillgångarna. Detta är många gånger en regionalpolitisk fråga. Det kan ju hända att ett storföretag med åberopande av sysselsättningsskäl och annat begär relativt stora ytterligare virkestillgångar för sin verksamhet. Ett bifall till denna begäran skulle gå ut över en rad mindre industrier som också har skogen som underlag för sin verksamhet och som även de har stor betydelse för den region de verkar i.

Fru talman! Fru Olsson i Hölö har efterlyst besked om de regionala virkesrådens vara eller icke vara efter riksdagsbeslutet i december. Jag beklagar att fru Olsson har ställt den frågan i dag. Jag tycker att det visar att fru Olsson som utskottsordförande inte har ägnat mycket intresse åt att ta reda på sakförhållandet innan ställningstagandet gjordes. Är det inte litet sent att ställa frågan i dag? Ställningstagandet för fru Olssons del är ju redan gjort, om jag har uppfattat fru Olsson rätt. Upplysningsvis vill jag emellertid nämna att samtliga virkesråd är i verksamhet, att anställd personal finns i samtliga och att regeringen har representanter i alla virkesråden. Dessutom finns där representanter för Skogsarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet, Träindustriarbetareförbundet, Industritjänstemannaförbundet och Arbetsledareförbundet. Vidare kan tilläggas att sågverksindustrin, som har diskuterats i sammanhanget, nu är företrädd i samtliga virkesråd. Insyn och möjligheter till påverkan finns alltså såväl för staten som för dem som arbetar i företagen. När oro har uttryckts här i dag över virkesförbrukningen, vill jag tillägga att i det arbete som virkesråden nu är i färd med att utföra visar det sig att råvaruförbrukningen perioden 1973-1977, dvs. under den tid som omfattas av den frivilliga överenskommelsen, sannolikt kommer att ligga något under 1973 års nivå. 1973 års nivå, fru Olsson, var det nämligen som skogsutredningens delbetänkande grundades på, inte 1975 års. I överenskommelsen om begränsning av virkesförbrukningen fr.o.m. våren 1975 t.o.m. år 1977 har hänsyn tagits till de utbyggnader som helt genomförts eller påbörjats under denna period, alltså de utbyggnader som regeringen gett tillstånd till. Under den här tiden har det inkommit många ansökningar om utbyggnadstillstånd. Eftersom frågan om industrins anpassning till råvarutillgången skall prövas är det naturligt att företagen anmäler sina ambitioner för framtiden. Än mer naturligt blir detta sedan regeringen i brev till industrin den 6 oktober 1975 har anmodat industrin att inkomma med sådana anmälningar.

Jag är helt övertygad om att industrin är på det klara med att dessa ansökningar knappast kan komma att avgöras förrän den långsiktiga bedömningen på grundval av kommande utredningsmaterial är gjord. Om behovet av en långsiktig bedömning och om behovet av en till tillgängliga virkesresurser anpassad industri är vi ju överens. Vad vi däremot inte är överens om är hur man skall klara det här under tiden fram till dess att 1973 års skogsutredning har lagt sitt slutbetänkande. Utskottsmajoriteten har klart avvisat det frivilliga åtagande som industrin gått med på och konstruerar nu en lagstiftning för anmälningsskyldighet. Därmed har utskottsmajoriteten enligt min mening ryckt undan grunden för de frivilliga virkesrådens existens. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med utskottsmajoritetens förslag och de frivilliga virkesråden upphör ligger ansvaret härför hos utskottsmajoriteten. Att i fortsättningen bygga upp ett sådant frivilligt ansvarstagande tror jag kommer att bli svårt, om riksdagen nu så snabbt frångår det ställningstagande som man gjorde i december månad. Det är alltså här fråga om detaljreglering eller frivilligt ansvarstagande. Det har också kommit klart till uttryck inte bara i herr Anderssons i Gamleby särskilda yttrande till utskottets betänkande utan också genom hans tal i kammaren i dag. Jag skulle gärna vilja fråga utskottets ordförande om hon delar den uppfattning som herr Andersson i Gamleby har gett uttryck för både i sitt särskilda yttrande till betänkandet och i sitt anförande här i kammaren som representant för den socialdemokratiska gruppen. Det vore intressant att veta eftersom fru Olsson befinner sig bland utskottsmajoriteten.
Fru talman!

Jag skulle vilja säga till herr Danell: Tolka inte in mer i utskottets betänkande än precis vad som står där. Jag vill säga precis detsamma till herr Dahlgren. Vi har inte stoppat undan någonting, utan betydelsen är precis den som framgår av utskottsbetänkandet. Jag är litet förvånad över reservanterna. Det verkar som om de tyder det hela så att vi om en stund skall votera mellan å ena sidan ett prövningsförfarande — varvid ansökan skall lämnas in till regeringen, som skall behandla den —, å andra sidan en frivillig överenskommelse inom skogsindustrin. Men det är inte så. Både majoritet och reservanter godkänner att regeringen skall göra en prövning. Det är bara uppfattningen om sättet att ge regeringen kännedom om det hela som skiljer sig åt. Vi voterar alltså inte mellan antingen en ansökan till regeringen om tillstånd eller en frivillig överenskommelse. Så är det inte. Då skulle vi föra diskussionen på ett helt annat sätt. Vidare: Jag kan inte förstå vad herr Dahlgren beklagar. Jag ställde frågan med adress till herr Dahlgren, eftersom jag tyckte att han var den som bäst kunde besvara den. Det gjorde jag därför att jag har hört just de här tankegångarna: att man — i och med att riksdagen tog beslutet om prövning dels vid nyetablering, dels vid utökning — inte tycker att det är någon idé att ha frivilliga överenskommelser. Jag ställde min fråga i bästa välmening, för att herr Dahlgren skulle ha möjligheter att besvara den.
Fru talman! Fru Olsson i Hölö uppmanade mig att inte tolka in mer än vad som står i utskottsbetänkandet. Det gör jag heller inte. Till skillnad mot herr Andersson i Gamleby tror jag att det som står i betänkandet verkligen är en klar redovisning av sakläget och att de olika åsikter som finns bakom raderna i betänkandet är de verkliga. Men jag ställde en fråga till fru Olsson i Hölö, eftersom det har framkommit uppgifter allteftersom om att regeringen uppenbarligen gör något slags specialstudie av 136 a §; detta kan medföra ett vidare användningsområde för den paragrafen, då man nu anser att den är något omfångsrik och att den därför bör omarbetas. I det läget menar jag att det måste vara intressant att få majoritetens synpunkter på detta. Vi fick inte höra regeringspartiets representant uttrycka någon uppfattning i denna fråga. Eftersom fru Olsson i Hölö har samarbetat med socialisterna i utskottet i den här frågan tänkte jag att det måhända fanns mer information att få från det hållet.
Fru talman! Om fru Olsson i Hölö hade varit tveksam beträffande virkesrådens arbete och existens hade det varit bättre att hon hade frågat mig om det före utskottsbehandlingen och inte här i kammaren i dag. Jag har inte tolkat in någon speciell betydelse i herr Anderssons i Gamleby särskilda yttrande. Jag har lyssnat till hans anförande i dag, och jag har funnit att det hos honom finns en uttalad misstro mot frivilligt ansvarstagande och att han bekänner sig till tron på en detaljreglering. Den fråga jag ställde till utskottets ordförande är om hon delar den uppfattningen.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets förevarande betänkande nr 34 handlar om uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1976/77. Utskottet är enigt med undantag för punkterna 26 och 27, som gäller frågan om folkpensionärernas konsumtionsmönster, en fråga som vi menar bör prövas redan vid årets vårriksdag. Vilka skäl har vi då för denna vår uppfattning? Ja, skälen är flera. Vi känner till pensionärernas situation. Förändringarna i varusortimentet och minskningen i närservicen i många bygder leder till förändringar i konsumtionsmönstret, som vi känner mycket litet till. Konsumtionsvanorna förändras också med de förändringar som sker i folkpensionärernas levnadssituation. En ensamstående manlig pensionär är ofta hänvisad till färdiglagad mat och konserver. Med den minskning av närservicen som sker stiger kringkostnader, frakter, resor, bostadsunderhåll osv., liksom också kostnaderna för den dagliga tillvaron i övrigt. Mina nära kontakter med verkligheten har sagt mig att här måste en undersökning göras om folkpensionärernas konsumtionsmönster, till vägledning och för att folkpensionärernas realstandard skall kunna tryggas. I en tid av snabba förändringar och stora prisstegringar är detta synnerligen angeläget — och det är också en fråga som brådskar. Det finns ytterligare ett skäl för att denna fråga bör tas upp till behandling under vårriksdagen, och det är pensionärernas egen syn på sin situation, hur de upplever de förhållanden som de väl känner till. I en skrivelse till socialministern begär nämligen folkpensionärernas riksorganisation att en översyn skall göras av dessa frågor och att det skapas sådana förändringar att konsumentprisindex stämmer bättre med utgående pensioner och med förändringarna i basbeloppet. Man har synpunkter på detta och säger klart ut att med den ordning vi har i dag får pensionärerna finna sig i en eftersläpning dels när kostnadsstegringar inträder, dels också i fråga om utbetalningen av pensionen. Under dessa förhållanden är det angeläget att vi verkligen prövar denna fråga vid vårriksdagen, så att vi får en kartläggning av den rådande situationen och snarast möjligt kan fatta ett beslut som innebär garantier för den trygghet som pensionärerna har rätt till och som de måste få. Pensionärerna är oroade, det råder inga tvivel om den saken. Av den anledningen behöver vi ha fakta på bordet. Därför bör detta ärende avgöras redan vid vårriksdagen. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.
Fru talman! I denna viktiga fråga, att utreda folkpensionärernas konsumtionsmönster, visar de borgerliga partierna enighet. Landets ålderspensionärer, som uppgår till en dryg miljon, och de åtskilliga hundra tusen personer som har andra typer av folkpensionsförmåner följer denna fråga med stort intresse. Det är på något sätt signifikativt att den socialistiska majoriteten i socialförsäkringsutskottet försöker uppskjuta behandlingen av ett angeläget borgerligt förslag till fromma för landets pensionärer. Jag har svårt att förstå annat än att den socialistiska utskottsmajoriteten t. v. försöker lägga på locket på ett förslag, som jag är säker på att alla folkpensionärer känner sympati för men som — ve och fasa — är ett borgerligt initiativ. Jag trodde trots allt, fru talman, att utskottsmajoriteten skulle finna det vara klokare att svälja förtreten att ärendet behandlades under det här riksmötet, men mina förhoppningar på den punkten har inte infriats. Nu ser det ut som om lotten skulle få avgöra den här frågan, och jag hoppas naturligtvis att reservanterna i så fall skall vinna lottdragningen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Från vårt håll anser vi att det är angeläget att denna utredning kommer till stånd. Detta är orsaken att även vi ställer kravet att detta ärende skall behandlas i vår. I de inlägg som hållits före mig har sakfrågan berörts, och jag kan nöja mig med att i stort sett instämma med de föregående talarna. Jag har i min hand en PM angående riksdagens arbetsläge, där vår grupp har uttalat sig för att vi skall eftersträva att hålla anförandena inom den beräknade tiden och att varje talare bör försöka hålla korta inlägg. I den andan, fru talman, inskränker jag mig till att yrka bifall till reservationen.
Fru talman! Jag skall börja bakifrån och vända mig till herr Fridolfsson, som hoppades på fru Fortuna i detta ärende. Han behöver inte alls göra det, eftersom vi i mitt parti har beslutat att vi skall avstå i den här omröstningen. Det är emellertid inte så att vi ändrat uppfattning efter debatten den 10 december förra året, utan vi tycker att borgarna nu skall få visa vad de avser med förslaget att vi skall undersöka folkpensionärernas konsumtionsmönster. Jag måste erkänna att jag tycker att företrädarna för de borgerliga partierna har varit mycket modiga när de återkommit med det här förslaget så snart efter den debatt som vi hade den 10 december. Såvitt jag förstod den debatten smulade man sönder vartenda argument som kom från borgerligt håll. Det här uppdraget ligger redan hos pensionskommittén. Nu kan man mycket väl anse att utredningar är ett sätt att försinka behandlingen av ärenden. Jag och mitt parti tycker att det ofta är fallet. Men i det här fallet ligger ändå det här utredningsuppdraget hos pensionskommittén. Vad kommer att hända i praktiken om det borgerliga förslaget segrar? Skall man då säga till pensionskommittén att den inte längre får ha kvar detta uppdrag utan att frågan skall utredas av en annan kommitté? Ett annat skäl till att vi kommer att avstå i omröstningen är att centerns partiledare har visat en ihärdighet, som är fullt jämförbar med Catos. Centerns partiledare slutar alltid sina anföranden med att säga: ”Varför vägrar man att undersöka pensionärernas konsumtionsmönster?” Det kan inte längre få stå oemotsagt, utan de borgerliga måste själva få bevisa vad de vill. Men en sak vill jag upprepa från förra årets debatt, nämligen att de borgerliga partierna ständigt har gått emot åtgärder som skulle gynna folkpensionärerna. Herr Carlsson i Vikmanshyttan talade om vad pen sionärerna konsumerade osv. Men herr Carlsson i Vikmanshyttan har ju varit med om att avslå krav på prisstopp på dagligvaror — att man skulle ta bort moms på maten. Han har dessutom varit med om att avslå årligen återkommande krav på högre pensionstillskott. Skulle man besluta om högre pensionstillskott, skulle det verkligen vara en åtgärd som skulle gynna pensionärerna. Men det har alltså de borgerliga partierna i skön förening varit överens om att avslå år efter år. När det talas om pensionärernas konsumtionsmönster frågar man sig vad som menas. Det är ju mängder av saker som hänger ihop med basbeloppet, såsom pensionerna till förtidspensionärer och sjukpensionärer. Det finns en mängd handikappersättningar och annat som knutits till basbeloppet. Då må man väl undersöka vad även dessa grupper konsumerar, också möjligen få till stånd ett rikt mönster av olika konsumentprisindex, som man sedan kan följa vid utbetalningar till olika grupper.

Fru talman! Det förekommer väl inte så ofta att ett utskott inte är enigt när det gäller att uppskjuta en del ärenden till kommande riksmöte. Men så har det blivit i år, och det har blivit litet underligt under debatten här. De båda frågor som vi diskuterar här och som den borgerliga oppositionen vill ha uppskjutna debatterades här i riksdagen den 10 december 1975, och yrkandena blev då avslagna med hänsyn till att frågan om pensionärernas konsumtionsmönster låg hos pensionskommittén för utredning och behandling i samband med värdesäkring av pensionerna. Herr Olsson i Stockholm hade i fjol en stark vidräkning med de borgerliga partierna med hänsyn till deras uppträdande. I år är han beredd att stödja dem i deras framställningar när de söker få sin vilja igenom. Nu blir det naturligtvis inte ett uppskjutande, utan vi får i utskottet ta dessa motioner under behandling under vårriksdagen och se vad vi kan komma fram till — det är allt vad som händer. När herr Carlsson i Vikmanshyttan talar om prisstegringarna och de besvär som pensionärerna blir utsatta för, så är det väl riktigt — det kan ingen bestrida. Men, herr Carlsson, glöm inte att också tala om att detta är den enda grupp i samhället som har en indexreglering av sina löner — Om jag så får säga. De är indexreglerade med anknytning till basbeloppet. Därtill har ju riksdagen varit överens om att varje år förstärka pensionerna med en standardökning på 4 96. Det finns ingen annan grupp i samhället som har det så. Därmed är inte sagt att vi inte behöver göra det bättre i dessa avseenden. Men frågan som gäller konsumtionsmönstret ligger som sagt hos pensionskommittén. Sedan vill jag erinra om en interpellationsdebatt som ägde rum här i riksdagen den 29 april i år. Herr Sträng svarade på en interpellation av herr Henmark angående representation i indexnämnden för pensionärerna. Jag skall bara citera vad herr Sträng sade i sitt andra inlägg i denna interpellationsdebatt: ”Ett avslutande yttrande i svaret att det inte finns något som talar för att man skall upprätta ett speciellt index för pensionärer baserar sig på utredningar som gjorts dels för perioden 1970-1975, dels för perioden 1972-1975. Dessa utredningar visar en påfallande exakt likhet med utvecklingen av konsumentprisindex. Man har när det gäller pensionärerna plockat ihop ett varusortiment som är typiskt för dessa och följt indexutvecklingen för detta jämfört med indexutvecklingen för det totala varusortimentet inkl. bilar och mycket annat. Överraskande nog visar alltså båda dessa undersökningar på en exakt likartad indexmässig utveckling.

Jag tycker att vi från vårt håll har gjort allt vad som kan göras för att skydda pensionärerna i alla avseenden. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Olsson i Stockholm uttalade att jag var modig som återkom i den här frågan, eftersom vi hade diskuterat saken den 10 december i fjol. Men herr Olsson kanske erinrar sig, att det inte blev någon framgång för våra motioner vid det tillfället. Och frågan om att man skall se på pensionärernas konsumtionsmönster är lika brännande aktuell i dag som den var den 10 december — därom råder väl ändock inget tvivel. Det brukar heta att kampen för rättvisa får aldrig upphöra. Och det vill jag säga till herr Olsson i Stockholm och även till herr Karlsson i Ronneby, att så länge jag är kvar i det här huset tänker jag kämpa för det som jag anser vara rätt och riktigt. Nu säger man att ärendet ligger hos pensionskommittén. Ja, jag känner till det. Men vad vi diskuterar är de snabba prisstegringarna i den inflationsperiod som vi lever i, och det är då man har ställt frågan: Avspeglar index verkligen de förändringar som sker i pensionärernas kostnader och i det konsumtionsmönster som pensionärerna har? Vi menar att den frågan är så brännande aktuell att den snarast möjligt måste komma under prövning. Den kan inte undersökas på vanligt sätt av en utredning, utan den behöver prövas omedelbart och snabbt. Herr Karlsson i Ronneby talar om de många skyddsåtgärder som finns. Jag vill då erinra om att Pensionärernas riksorganisation har pekat på att konsumentprisindex, som bestämmer basbeloppet, ändras först vid en prisförändring på 3 96. Man begär en förändring till 2 96. Varför gör man det? Jo, därför att det alltid blir en eftersläpning på ungefär två månader, innan den högre pensionen utfaller med hänsyn till föränd ringarna av konsumentprisindex. Och villkoret för att det skall bli denna höjning är att konsumentprisindex stiger inte 2 eller 2,5 96 utan 3 96. Det är där problemet ligger — pensionärerna upplever det själva så att de får en eftersläpning. Detta har lett till att pensionärerna i sin framställning till socialministern begär att man skall se över dessa saker, så att det kan bli en ändring senast den 1 januari 1977. Finns det skäl för vad Pensionärernas riksorganisation här sagt — ja, då är det verkligen anledning för riksdagen att bifalla motionerna nu i vår, så att riksdagen i höst får en möjlighet att ta ställning till frågan. Och därest de krav som pensionärerna via sin riksorganisation framfört är befogade har riksdagen också anledning att i höst fatta beslut i ärendet. Detta är anledningen, fru talman, till att vi återkommit i frågan.

Fru talman! Herr Karlsson i Ronneby talar om olika skyddsbarriärer som finns för pensionerna. Det var väl i sak inget fel i vad han sade, men det framskymtade någonting om att pensionärerna har det så bra och att det inte behövs några fler insatser. Jag vill säga att jag inte delar den uppfattningen. Vi har årligen ställt konkreta krav på hur pensionärernas situation skall kunna förbättras. Men de kraven har avslagits inte bara av socialdemokraterna utan av samtliga borgerliga partier. Herr Carlsson i Vikmanshyttan erinrade sedan om vad jag sade förra året, och jag kan säga att jag står för det. Det är inte så att vpk ger sitt stöd till de borgerliga partierna i den här omgången, utan vi ger det tvärtom till socialdemokraterna. De borgerliga partierna skall själva få avslöja sig nu genom att tala om vad de menar med att undersöka pensionärernas konsumtionsmönster samtidigt som de säger nej till verkliga förbättringar för pensionärerna. Det förefaller som om herr Carlsson i Vikmanshyttan menar att det handlar om en eftersläpning när man fastställer konsumtionsprisindex och basbeloppet. Är det bara detta det handlar om måste det kunna lösas tekniskt på något sätt. Varför då inte lägga fram en motion om det i stället för att begära en undersökning om pensionärernas konsumtionsmönster? Det uppdraget ligger redan hos en kommitté, men tydligen skall man ta det från kommittén. Sedan vill jag upprepa vad jag sagt tidigare till herr Carlsson i Vikmanshyttan: Visst har herr Carlsson visat ett socialt patos i många frågor, men lika fullt har han och hans partikamrater år efter år avslagit vpk:s förslag om konkreta förbättringar för pensionärerna, t.ex. i form av ökade pensionstillskott.

Fru talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan blandar tydligen ihop frågan om prisstegringarna och en undersökning av konsumtionsmönstret hos pensionärerna. Hur mycket vi än undersöker konsumtionsmönstret hos pensionärerna, kommer vi inte förbi prisstegringarna. Vi har index regleringen, herr Carlsson, som knyts till basbeloppet och den ökning av standarden för folkpensionärerna som vi varje år varit överens om. I folkpartiets motion talas det om en viss konsumtion som folkpensionärerna inte utnyttjar, t.ex. när det gäller bilar, resor och sådant. Om man gör en grundlig undersökning om detta kan det visa sig att detta prisindex från den synpunkten inte är tillräckligt för pensionärerna. Vi vet inte någonting om vad som kan framkomma vid en noggrann beräkning. Jag vill erinra om vad finansminister Sträng sade i ett interpellationssvar, nämligen att detta är under observation i departementen och att man håller på med en undersökning om vissa varor som pensionärerna konsumerar. Till herr Olsson i Stockholm vill jag säga att jag aldrig har påstått att pensionärerna har det bra. Tvärtom skall vi försöka stärka deras ställning så gott det går. Jag vill bara erinra om de senaste årens mycket markanta reformer, där vi framför allt har koncentrerat oss på de förtidspensionärer som är handikappade och på dem som inte har någon ATP utan får pensionstillskott. Just för att förbättra deras förhållanden har vi satt in stora resurser. Men jag vill säga till de borgerliga och kommunisterna att jag är medveten om att 1976 är ett valår och att man då naturligtvis lägger på ett extra kol.

Fru talman! Först ett ord direkt till herr Karlsson i Ronneby: Ja, nog har vi märkt att det är valår 1976. Man behöver inte vara någon stor iakttagare för att lägga märke till hur inte minst herr Karlssons parti agerar i detta läge. Sedan tillbaka till sakfrågan. Varför anser vi att de här ärendena måste avgöras under vårriksdagen? Jag har sagt att i ett föränderligt samhälle sker ändringar även i konsumtionsmönstret, och det drabbar självfallet pensionärerna. I en tid med snabba prisstegringar slår detta ännu hårdare. Då frågar vi oss: Är det inte angeläget att få en bild av hur konsumtionsmönstret förändras och hur detta påverkar pensionärernas levnadsvillkor och deras realstandard? Visar de undersökningar vi vill ha till stånd att det uppstått en eftersläpning för pensionärerna, å la bonne heure! Då skall det självfallet också vidtas erforderliga åtgärder. Det är en följd av att vi begär denna undersökning. Det tycker jag inte att jag behöver betona ännu en gång. Jag vidhåller, fru talman, mitt yrkande.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 20 behandlas motionerna 1975 76:2160 av herr Bohman m.fl. I båda motionerna aktualiseras frågan om införande av äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus. Motiveringen för förslaget är att ett personligt ägande skulle fördjupa demokratin och ge ett större inflytande över den egna bostadssituationen. Herr Strömberg i Botkyrka förordar en utredning om möjligheterna till ett personligt ägande medan det i den andra motionen föreslås en författningsändring som möjliggör ett direkt ägande av lägenhet i flerfamiljshus. För riksdagen är det inte någon ny fråga som förs fram i dessa motioner. Riksdagen har åren 1958, 1967 och 1975 behandlat frågan men vid samtliga tillfällen avvisat förslagen. Dessutom har boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen i sitt slutbetänkande, som avlämnades 1975, inte funnit anledning att överväga eller påkalla ytterligare utredningar om att införa äganderätt av den aktuella typen till bostadslägenheter i Sverige. Dessa utredningar var parlamentariskt sammansatta, och de borgerliga partiernas representanter har på denna punkt inte anmält någon avvi kande mening. I den fortsatta debatten i kväll kanske vi får höra om dessa ledamöter står kvar vid den uppfattning de redovisade i utredningen eller om de nu har en annan uppfattning. Motionärerna har inte heller kunnat påvisa några nya motiv utan hänvisar bara liksom tidigare till utländsk rätt. Mot denna bakgrund har det inte varit möjligt för lagutskottet att enas i denna fråga. Utskottets majoritet förordar en utredning, medan de socialdemokratiska ledamöterna hävdar att det inte finns skäl för en sådan begäran och följaktligen har reserverat sig. Ett personligt ägande av bostad i flerfamiljshus förutsätter att vederbörande har en mycket god inkomst eller disponerar ett kapital. För de människor som saknar dessa förutsättningar innebär förslaget en diskriminering. Förslagets konsekvens blir att man sorterar människor, sorterar familjer. Ett grundläggande mål för svensk bostadspolitik är att tillförsäkra alla människor en god bostad oavsett inkomst och familjens storlek. Motionärernas förslag strider mot denna målsättning och motverkar strävandena att i de olika bostadsområdena nå fram till en allsidig social befolkningssammansättning. Det förtjänar också att särskilt framhållas att äganderätt till lägenhet är oförenlig med svensk fastighetsrätt i dess nuvarande utformning. Visst är det möjligt att tekniskt ändra på dessa rättsregler, men det är en förändring som fordrar stora såväl personella som ekonomiska insatser. Ett system med lagfart på bostadslägenhet jämte möjlighet till inteckning av densamma strider mot de huvudregler på vilka vårt nuvarande lagfartsoch inteckningsväsende vilar. För att bostadslägenheter skall kunna utnyttjas som kreditobjekt är det nödvändigt att offentlig registrering kan ske av pantupplåtelser i lägenheter. Detta medför krav på individualisering av det pantsatta objektet. Ett särskilt inteckningsregister måste därför skapas för denna typ av panträttsupplåtelser. Eftersom det i princip måste finnas en beredskap att beträffande alla orter kunna registrera eventuellt förekommande pantsättningar, kommer uppbyggnaden av registret att kosta stora pengar. Vi reservanter anser att motionernas förslag inte motiverar initiativ till dessa djupgående förändringar av nu gällande fastighetsrätt, särskilt som vi starkt tvivlar på att äganderätt till lägenhet i någon nämnvärd omfattning kommer: att efterfrågas av bostadskonsumenterna. Vad sedan gäller motionärernas påstående att äganderätt av lägenhet skulle fördjupa demokratin så hävdar vi reservanter en annan mening. En äganderätt till lägenhet ger inte i sig själv en bättre, djupare demokrati. Tvärtom är det stor risk att inflytandet för dem som bor i fastigheten skulle försämras när det gäller förvaltningen av gemensamma angelägenheter i fastigheten och dess omgivning. Det behövs inte så stor fantasi för att inse att 60 96 av lägenheterna i en fastighet kan köpas upp med äganderätt medan de kvarstående 40 96 har hyresrätt. I vilken utsträckning kan minoriteten hävda sig i en sådan fastighet? Vilken grad av demokrati får dessa människor åtnjuta? Säkerligen inte en fördjupad demokrati, men troligen en försämrad sådan. Vi reservanter anser det vara mycket angeläget att skapa förutsättningar för en ökad boendedemokrati, men vi tror inte på att äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus är ett medel att nå målet. Detta medel kan endast ge en favoriserad ställning för ett fåtal, men inte en bredare demokrati. För att nå en verklig bredd i boendedemokratin behövs helt andra förslag. Det kan därför vara på sin plats att i varje fall påminna om riksdagens beslut i detta hänseende. Först noterar vi som mycket positivt att bostadsrättshavarna fick sin ställning kraftigt stärkt genom riksdagens beslut 1971 om den nu gällande bostadsrättslagen. Vidare utgjorde 1974 års bostadspolitiska reform ett betydelsefullt steg mot införandet av boendedemokrati vid hyresförhållande. Riksdagsbeslutet innebar att både gemensamt och enskilt hyresgästinflytande infördes i vår lagstiftning. Det synes mig vara överflödigt att här i detalj redogöra för innehållet i 1974 års riksdagsbeslut. Det är väl känt för ledamöterna, och dess väsentliga punkter finns också angivna i reservationen. Vad som däremot är viktigt att slå fast är att reformarbetet fortsätter för att vidareutveckla formerna för ökad boendedemokrati. Boendeutredningens förslag och de avlämnade remissvaren häröver är f. n. föremål för överväganden i bostadsdepartementet. Dessa överväganden berör bl.a. de boendes inflytande vid sanering och ombyggnader av äldre fas tigheter och bostadsområden. Sådana generellt verkande åtgärder som jag här angett står vi reservanter helt bakom. Ett fortsatt reformarbete i denna riktning kommer vi att arbeta aktivt för. Vi stöder också helt den försöksverksamhet som pågår inom SABO företagen. Som exempel kan nämnas att i Göteborg har i samarbete mellan AB Göteborgshem och hyresgästföreningen bildats kvartersråd och hålls kvartersmöten i fyra bostadsområden omfattande sammanlagt 2 350 lägenheter. Hyresgästernas beslutanderätt omfattade inledningsvis fritids-, lekplats-, ordningsoch trafikfrågor inkl. parkering samt renhållning, trappstädning och sophämtning. Kvartersrådens befogenheter kommer under innevarande år att utökas med samtliga driftoch underhållsfrågor, i vad avser såväl löpande som förebyggande och periodiskt underhåll. En sådan verksamhet har en målsättning som syftar betydligt längre i vad gäller demokratin än vad motionerna gör. Vid ett studium av motionerna och utskottsmajoritetens vaga skrivning kan man inte frigöra sig från tanken att det är skattemässiga synpunkter som ligger bakom förslagen. Måhända är det fråga om en önskan att ägande av lägenhet skall ge innehavaren fördelaktiga beskattningsregler, även om man använder andra motiveringar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herr Hammarberg m.fl.

Fru talman! Som herr Andersson i Södertälje sagt har vi inte kunnat bli ense i utskottet i den här frågan. Vi i utskottsmajoriteten har en annan uppfattning än den som herr Andersson för reservanternas del här har redovisat. Jag hänvisar till att vi vid fjolårets behandling av samma ärende anförde som troligt att frågan om ett system med ägande av lägenheter i flerfamiljshus skulle komma att behandlas av boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna och att vi därför intet. v. önskade ta upp spörsmålet till behandling. Sedan nu utredningarna har redovisat sina förslag kan man konstatera att de endast helt parentetiskt har berört frågan. I det läget menar vi i utskottsmajoriteten att det kan finnas grundad anledning att pröva den litet mera ingående från en förutsättningslös utgångspunkt. Det kan inte vara en tillfällighet att många andra länder i västerlandet med framgång har praktiserat ett system med ägande av lägenheter i flerfamiljshus. Man kan säga som herr Andersson att systemet är stridande mot de grundläggande rättsreglerna när det gäller inteckningsförfarandet. Ja, vi har ju inte tidigare haft något behov av att reglera dessa förhållanden. Jag tror inte heller särskilt mycket på de stora kostnader som man hänvisar till.

Det är alltså min uppfattning att en utredning skall göras, och det är just det som ligger bakom utskottsmajoritetens syn på frågan. Fru talman! Jag vill väldigt gärna bidra till att förkorta taletiden här i kammaren. Eftersom jag har antecknat mig för tio minuter och inte är bunden till något manuskript, skall jag därför sluta här med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Utskottsordföranden ansåg att boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen hade behandlat den här frågan mera i förbigående. Jag delar inte den uppfattningen. Efter tidigare diskussioner här i riksdagen och efter vad lagutskottet har sagt i tidigare betänkanden i den här frågan är jag övertygad om att dessa två utredningar mycket noggrant har behandlat det här problemet. Men efter sina diskussioner har utredningarna inte funnit anledning att föreslå några åtgärder. Därför finns det ganska litet text i det här avsnittet i utredningarnas förslag. Diskussionerna har ändå varit sådana att partiernas representanter i de två utredningarna har tagit klar ställning till problemet. Och på den här punkten har utredningarna varit enhälliga och inte ansett sig böra föreslå några förändringar. Jag ville bara göra det påpekandet.
Fru talman! Jag äger ingen kännedom om till vilket djup dessa utredningar har sträckt sig i fråga om behandlingen av frågan om äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus. Men herr Andersson i Södertälje tillåter sig ha vissa åsikter om det med utgångspunkt i vad han själv förutsätter. Jag kan, fru talman, inte nöja med mig med att förutsätta någonting. Det vi har haft att ta ställning till är vad som återspeglas i utredningarnas betänkande, och där har frågorna behandlats i yttersta korthet. Jag är inte nöjd med en så pass ytlig behandling av dessa frågor som det lilla korta avsnittet tyder på. Därför vill jag fortfarande ha möjlighet att se litet grundligare på spörsmålet.
Fru talman! De två utredningarnas ledamöter finns ju här i kammaren och kan själva tala om hur mycket de har diskuterat frågan. När jag sade att jag förutsätter att man har diskuterat den ingående så var det närmast en artighet mot utredningarna. De har inte förbigått problemet, och de har varit enhälliga i sitt ställningstagande.

Fru talman! Frågan om äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus har också i år tagits upp i partimotion från moderata samlingspartiet. Vi har från moderat håll sedan lång tid tillbaka hävdat att det vore önskvärt om ett institut, som möjliggjorde äganderätt till lägenheter, också kunde införas i den svenska bostadslagstiftningen. Det finns flera skäl för ett sådant krav. Äganderätten fyller enligt vår mening en utomordentligt viktig uppgift i ett demokratiskt samhälle. Vi anser det önskvärt att genom en spridning av ägande i olika former göra många människor delaktiga i ägandet. Kravet på äganderätt till lägenheter är en del i den samhällssynen. Till skillnad från vad t.ex. den nuvarande handelsministern har uttalat, anser vi äganderätten vara något positivt och en rättsfigur som man bör värna om i en modern demokrati. Ett spritt ägande ger många självständiga medborgare. Vi anser därför att den enskilda äganderätten är en omistlig beståndsdel i en demokrati. Det finns all anledning att sprida ägandet inom så många olika sektorer som möjligt. Ett ökat bostadsägande är således önskvärt. Många människor önskar äga den bostad som de har, vare sig det är en lägenhet i ett flerfamiljshus eller ett småhus. Ägandeformen ger de bästa förutsättningarna för ett verkligt inflytande över den egna bostadssituationen. Att äga sin bostad skänker trygghet i fråga om bostadsförsörjningen, det kan sänka i och för sig höga bostadskostnader och det ger den enskilde möjlighet att individuellt utforma sin bostad på ett helt annat vis än om man förfogar över bostaden i någon form av upplåtelse. Det starkt utbredda önskemålet om att äga sin bostad tror jag är ett arv från den tid då en betydligt större del av svenska folket än i dag hade anknytning till de agrara näringarna. Det är alltså att se som ett utflöde i dagens moderna samhälle från det tidigare samhälle som i så hög grad var präglat av den självständige svenske bonden. Det är mycket önskvärt att vi i vårt land får till stånd en bostadsproduktion, som styrs av konsumenternas värderingar. Det behövs därför reformer i fråga om hur bostäderna skall ägas och förvaltas. Inflytandet och det ekonomiska ansvaret måste flyttas över till de enskilda människorna, till just dem som skall utnyttja bostäderna. Äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus finns f. n. inte. Den form av upplåtelse som kommer närmast är bostadsrättsformen. Men den innebär ju inte ägande av själva lägenheten. Däremot förekommer det, som tidigare nämnts, inte sällan i andra länder att man kan få äganderätt till lägenhet, våning eller annan del av ett hus. Lagutskottets majoritet anser att möjligheterna att införa denna nya form av äganderätt är så väsentliga att de bör utredas i syfte att därmed skapa ett alternativ och ett komplement till de boendeformer som vi har i dag. Det är alldeles klart att den boende som äger sin bostad får ett betydande och mer verkligt inflytande över sin bostadssituation än den som inte gör det. Han själv kan direkt få ett avgörande inflytande, som han annars inte har. Om den här önskvärda formen av boende kan tillskapas, erfordrar det författningsändringar i olika avseenden. Det gäller att skapa en form för att använda lägenheten som kreditunderlag, så att man på samma sätt som när man förvärvar småhus kan förvärva bostaden och finansiera köpet genom lån mot säkerhet. En annan fråga som kommer upp är hur de gemensamma utrymmena i ett flerfamiljshus med äganderätter skall förvaltas. Det bör närmare utredas, men jag är övertygad om att problemet utan större svårigheter kan lösas. Det är, fru talman, bara att beklaga att man på socialdemokratiskt håll inte vill vara med på den här praktiska formen för äganderätt till bostaden. Som jag förstår beror det på en ideologisk inställning att man inte skall vidga äganderätten och ägandemöjligheterna för människorna. Vi ser det emellertid på ett annat sätt och konstaterar med tillfredsställelse att en majoritet i lagutskottet i år sluter upp bakom våra tankegångar. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är inte särskilt ovanligt att motioner återkommer till riksdagen. De har då i regel tidigare blivit avslagna men upprepas. Äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus har diskuterats i riksdagen många gånger. Herr Andersson i Södertälje talade om detta. Utskottet nämner åren 1930, 1958, 1967 och 1975. Men redan år 1889 tog liberalen Adolf Hedin upp frågan. Han ville ha regler för hur ”boningslägenhet skulle förvärvas och besittas med full äganderätt samt var för sig taxeras”. Då — 1889 — avstyrkte utskottet motionen därför att den stred mot huvudgrunderna för lagfartsoch inteckningsrätten. I sitt slutbetänkande förra året avfärdar boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna tanken på äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus med bl.a. följande mening: ”Äganderätt till lägenhet är oförenlig med svensk fastighetsrätt.” Ungefär samma skrivning har socialdemokraterna i sin reservation i utskottet år 1976. Motiveringarna är alltså desamma som år 1889. Vi har nu sådana regler i Sverige att i fråga om småhus kan man äga sin bostad, disponera den med bostadsrätt eller hyra den. Men i fråga om lägenheter i flerfamiljshus finns bara två upplåtelseformer — bostadsrätten eller hyresrätten. Äganderätten finns inte, trots att problemet diskuterats sedan 1889. Mot denna bakgrund är det inte underligt om man ställer sig frågan: Är det inte möjligt att inom ramen för den lagstiftning vi har i vårt land konstruera ett system där den boende kan äga sin lägenhet i ett flerfamiljshus? Ännu mer befogad blir frågeställningen, när vi vet att denna boendeform finns i många andra länder med skilda politiska system. Jag vill betona, fru talman, att det här gäller vad som uttryckligen står i motionen, nämligen att man skulle få en ägandeform där äganderätten till lägenhet i flerfamiljshus skulle jämställas med äganderätt till småhus. Det gäller alltså inte de andelslägenheter som f. n. finns eller den äganderätt som finns i hus där man har s.k. strimlade lån. Det är två helt skilda saker. Bakom lagutskottets betänkande finns två motioner. Den ena är en partimotion av moderata samlingspartiet, där man begär sådana författningsändringar att direkt ägande av lägenhet i flerfamiljshus möjliggörs. Min motion har en annan inriktning. Jag har begärt en utredning i syfte att undersöka förutsättningarna att på samma villkor som i ett småhus äga en lägenhet i ett flerfamiljshus. Jag har alltså ej tagit ställning för denna boendeform. Jag vill bara ha konsekvenserna belysta. Utskottet säger i sin skrivning att jag i min motion framställt önskemål om att institutet äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus skall införlivas med den svenska rätten. Den tolkningen kan jag ej acceptera. Jag har begärt att få klarlagt vilka konsekvenser ett sådant system kan medföra. Utskottets beskrivning gäller den moderata partimotionen, inte min motion. Detta gäller också en hel del annat i betänkandet. Enligt min uppfattning är betänkandet skrivet för den moderata motionen, inte för min motion. Den linje jag har förordat stod hela lagutskottet på — med undantag för moderaterna — förra året. Moderaterna motionerade då, och den motionen besvarade utskottet med att hänvisa till att man inte ville föregripa boendeutredningarna, som man trodde skulle lämna ett omfattande utredningsmaterial, vilket skulle ge ett säkrare underlag för ställningstagandet. Nu har inte utredningarna lämnat detta omfattande utredningsmaterial. På tre sidor redovisar utredningarna situationen i ett antal andra länder, och på en sida avfärdas behovet av ändrade ägandeformer. Man har inte analyserat de konsekvenser denna boendeform skulle få för svensk rätt. Det är denna brist jag påpekat och velat ha undanröjd. När detta material finns, kan vi ta ställning till om äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus är en för svenska förhållanden lämplig boendeform eller ej. Socialdemokraterna pekar i sin reservation på en lång rad svårigheter som är förknippade med äganderätten. I motionen har jag visat på andra problem. Men det är ju sådana här svårigheter som en utredning skall belysa. Nu har lagutskottet i sin kläm ändå hamnat på min motion och begärt en utredning. Därför finns goda skäl att bifalla utskottets hem ställan. Ett bifall innebär ett ja till utredningskravet, inget mer. Sedan står det var och en fritt att bedöma utredningsmaterialet och då ta ställning i själva sakfrågan. Fru talman! Herr Andersson i Södertälje har i sitt anförande ganska utförligt uppehållit sig vid frågan om boendedemokratin och menat att det skulle inte finnas så mycket av den om man hade äganderätt till lägenhet. Det är ju ganska egendomligt att få höra detta i kväll. Den diskussionen har vi ju fört under större delen av dagen här i kammaren. Hyresgäster i en fastighet på Tomtebogatan i Stockholm köpte sitt hus och ville bilda en bostadsrättsförening. Det fick de inte därför att i stadshuset använde socialdemokrater och vpk förköpslagen och kommunen köpte huset. Socialdemokrater och vpk hindrade alltså de boende att köpa sin fastighet och bilda en bostadsrättsförening. Herr Andersson har stått här i dag och lovprisat bostadsrättsföreningar, men sådana fick man ju inte bilda i Stockholm! Vi föreslår att man skall utreda möjligheterna att äga lägenhet i flerfamiljshus. Det vill ni inte heller gå med på. Vad vill ni i fråga om boendedemokrati? Inte bostadsrättsföreningar, då går kommunen in och förköper, inte äga en lägenhet i flerfamiljshus! Är det på det sättet som det reformarbete fortsätter som herr Andersson stod här och talade om nyss? Herr Andersson säger också att man måste ha god inkomst eller kapital för att kunna skaffa sig en lägenhet med äganderätt. Fel! Det skulle vara precis som med småhus, dvs. 95-procentig belåning. Om sådan äganderätt till lägenhet är oförenlig med svenska bostadspolitiska målsättningar, är det också, herr Andersson i Södertälje, oförenligt med de bostadspolitiska målsättningarna i Sverige att äga småhus. Det fick vi inte höra i dag på eftermiddagen när vi diskuterade bostadspolitiken. Det är en helt ny synpunkt och ett helt nytt ställningstagande som herr Andersson infört i svensk bostadspolitik. Står herr Andersson för detta?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
Fru talman! Herr Strömberg i Botkyrka gjorde jämförelser mellan 1889 och 1976 i vad gäller riksdagens behandling av likartade motioner och bara hänvisade till gällande regler i fråga om fastighetsrätten. Men man skall nog också titta på det samhälle och det bostadsbestånd som vi hade 1889 och det som vi har i år. Det var en annan sak som förvånade mig i herr Strömbergs inlägg. Herr Strömberg betonar så mycket att han absolut vill ha fram en utredning för att få sakmaterial som grund för ett senare ställningstagande. Herr Strömberg är ju aktiv i Botkyrka kommun och jag i Södertälje kommun, och jag är övertygad om att herr Strömberg har skaffat sig under årens lopp en mycket lång erfarenhet av de sociala problem och sociala frågor som vi möter. Våra kommuner har mycket gemensamt genom att bägge kommunerna under en följd av år har haft en mycket stark inflyttning av människor från alla tänkbara regioner och många olika länder —- människor med olika bakgrund. Det har gällt att arbeta för att få en så allsidig social sammansättning som möjligt i de olika bostadsområdena för att inte skilja människor åt. Den erfarenhet som både herr Strömberg och jag har borde vara tillräcklig för att redan i dag säga oss att ett ägande av lägenhet i flerfamiljshus inte kan skapa en bättre social sammansättning eller underlätta kommunernas strävanden att uppnå en så allsidig social befolkningssammansättning som möjligt. Även om herr Strömberg i dag talar om förmånliga belåningsregler måste det ändå vara skillnad att kunna köpa en lägenhet och att ha den med ren hyresrätt. Vi har det gemensamt, herr Strömberg, att vi söker motarbeta en segregation och en åtskillnad i bostadsområdena. Den gemensamma målsättningen tycker jag att vi skall ha kvar och fortsätta att arbeta för. Den målsättningen är värd ett fortsatt aktivt arbete.
Fru talman! Det är just därför att jag vill undvika segregation i boendet som jag förordar en sådan här utredning. Det är ju så att det finns tre upplåtelseformer för småhus: man kan äga det, man kan nyttja det med bostadsrätt och man kan hyra det. Men det finns bara två upplåtelseformer när det gäller lägenheter i flerfamiljshus. Det är ett av problemen — att man inte kan äga en lägenhet där precis som man äger den i ett småhus. Varför skall man inte kunna äga lägenhet i flerfamiljshus när man kan göra det i småhus? Vi bör väl åtminstone kunna titta på de lagtekniska förutsättningarna. Det är ett sätt att komma åt segregationen. Det är ett sätt att få en allsidig social sammansättning av alla bostadsområden. Och, fru talman, just därför att jag tror på och har mycket god erfarenhet av den speciella form av boende som heter bostadsrätt tror jag att en ägd lägenhet, som ligger mycket nära, ochså skulle kunna vara ett värdefullt komplement och en ny värdefull bostadsform.

Fru talman! Herr Claeson har liksom tidigare även herr Andersson i Södertälje framhållit att det i utskottsmajoritetens förslag kan dölja sig en möjlighet till spekulation. Jag har ju hävdat att vi vill utreda detta förutsättningslöst. Det är riktigt, herr Claeson, att det enda som vi har särskilt pekat på är förutsättningarna att använda detta ägande på samma sätt som ägandet av småhus redan utnyttjas. Det är väl ett ganska rimligt påpekande när man nu angriper ett sådant ägande av lägenheter i flerfamiljshus och menar att det skulle utgöra en mycket stor fara för boendedemokratin, att det skulle skapa förutsättningar för en uppdelning i olika kategorier osv. Det är ingenting annat än att skapa en möjlighet för t.ex. äldre människor, som finner det jobbigt att ha ett småhus och då själva göra vad som behöver göras, och andra som är intresserade av att bo i lägenhet — att få äga den lägenheten. Det kan inte vara orimligt att se på den saken litet närmare i en utredning. Jag vill påpeka att när vi centerledamöter i lagutskottet har gått in för detta har vi gjort det för att skapa en möjlighet att så att säga fördjupa synpunkterna i detta sammanhang. Det menar jag också att man gör, om man låter en särskild utredning se på dessa frågor. Jag vidhåller att de tidigare nämnda utredningarna inte har gått på djupet med dessa spörsmål.
Fru talman! Herr Claeson slog här fast att det är en social rättighet att äga en bostad, och mot det kan väl inga invändningar resas. Men sedan fortsatte herr Claeson med att säga att just därför kan man inte äga en lägenhet i flerfamiljshus. Jag har i min motion begärt att man skall utreda förutsättningarna för att äga en lägenhet i flerfamiljshus på samma villkor som man nu kan äga ett småhus. Det innebär alltså att herr Claeson nu slår ut en ägarform, nämligen hela småhusägandet, som icke socialt acceptabel. Därmed går en stor del av det svenska bostadsbeståndet bort ur herr Claesons bedömning som socialt acceptabelt. Jag har inte begärt att få denna fråga ytterligare utredd, utan jag har begärt att få den utredd över huvud taget. Enligt min uppfattning har frågan nämligen inte utretts i boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna. Där har man bara presenterat läget i en del andra länder och därefter avfärdat hela frågan på en sida. Man har inte gått in på de konsekvenser som ägandet av lägenhet i flerfamiljshus kan få, om vi tillämpade det här.
Fru talman! Herr Svanström sade att det inte är orimligt att se på detta problem i en särskild utredning, och det kan man väl i och för sig hålla med om. Men för att göra det konstaterandet måste man ju också se litet på orsakerna till och bakgrunden för utredningen, vad det är som så att säga motiverar utredningen, vilka motiv som anförs och vad som sägs om vad utredningen skall syssla med. Och mot den bakgrunden menar jag att det över huvud taget är en överloppsgärning att göra en utredning, om man är anhängare av en socialt inriktad bostadspolitik, fri från spekulationsoch vinstintressen. Då har man ingen anledning att göra en utredning på detta område. Sedan sade herr Strömberg i Botkyrka att jag med mitt inlägg dömde ut hela småhusägandet. Nej, det gjorde jag inte, och detta har ingenting med frågan om småhusägandet att göra, herr Strömberg. Vad det här handlar om är att så att säga flytta in en del av de vinstoch spekulationsintressen som finns på bostadsmarknaden innanför väggarna i de hyreslägenheter där en stor del av landets invånare bor. Boendeutredningen har behandlat den här frågan mycket knapphändigt, säger herr Strömberg. Det förstår jag mycket väl. Jag föreställer mig nämligen att dessa utredningar funnit att detta inte är något problem som det fanns någon anledning att utförligt diskutera eller utreda, eftersom hela tanken från början är dödfödd.
Fru talman! Jag finner det inte egendomligt att herr Claeson och jag inte har samma uppfattning i dessa frågor. Däremot är det alldeles klart att vi i centern, liksom herr Claeson, ser bostaden som en social rättighet och vill ha största möjliga boendedemokrati. Vi tror att en väsentlig sak i det sammanhanget är att man, jämsides med ägande av småhus, har möjlighet till ägande av lägenhet i flerfamiljshus. Det har flera gånger sagts, senast av herr Claeson, att man vill ha en bostadsmarknad som är fri från spekulationsintressen. Det vill vi också ha. Vi tror inte att det vi här föreslagit skulle ge möjligheter till spekulation, utöver de möjligheter som trots allt redan finns — vi vet att det icke så sällan förekommer ganska stora belopp under bordet vid överlåtelser av lägenheter. Sådana affärer finns det nu ingen möjlighet att förhindra. Jag tycker att det vore bättre att angripa det problemet, och det kunde vi kanske göra tillsammans, herr Claeson.
Fru talman! Jag är överens med herr Svanström om att problemet med den svarta lägenhetshandeln verkligen behöver angripas. Jag tillhör dem som i olika sammanhang har förespråkat det. Jag har också förespråkat att man skall återinföra något slag av kontroll när det gäller handeln med bostadsrättslägenheter. Jag hälsar herr Svanström välkommen i det sällskapet, och jag hoppas att vi skall kunna kämpa bra tillsammans för att nå framgångar på det området.

Fru talman! Den fråga som vi diskuterar i kväll var uppe i kammaren senast våren 1975, förmodligen inte för sista gången. Vi känner igen motiveringarna i moderatmotionen 2160; de är i stort sett desamma som i fjol och tidigare år. Moderaterna har i flera år krävt att man i Sverige skall införa ett system med lägenheter som ägs av de boende. Skälen mot en sådan ordning har i kväll utförligt redovisats av herr Andersson i Södertälje, och jag skall inte ytterligare gå in på dessa. I utskottsmajoritetens skrivning har man dessutom pekat på att utvecklingen på det bostadspolitiska området i ökad utsträckning präglas av de boendes strävan att få ett större inflytande över den egna bostaden. I lagstiftningen har det kommit till uttryck bl.a. i regler som gett hyresgästerna en starkare ställning. Det är på den vägen vi skall fortsätta, dvs. att genom hyreslagstiftningen ge hyresgästerna en starkare ställning och ett bättre besittningsskydd. Det gör man sannerligen inte genom att ändra jordabalkens regler om lagfart och inteckning i fast egendom eller genom andra ändringar i fastighetslagstiftningen i enlighet med moderatmotionen. Vägen till ökad demokrati i boendet går framför allt över förbättrade regler i hyreslagstiftningen för hyresgästerna. En statlig utredning — hyresrättskommittén — arbetar också vidare på den vägen. Vi får i det här sammanhanget inte heller glömma bort bostadsrätten, som är en utmärkt boendeform och som ger de boende en praktiskt taget oinskränkt rätt att själva bestämma över sina lägenheter. En stark hyresgäströrelse som effektivt tillvaratar de boendes rättigheter är en annan garanti för ett inflytande för hyresgästerna. Hyresgäströrelsen gör en mycket betydelsefull insats när det gäller att slå vakt om hyresgästernas intressen. Det finns skäl att understryka det förhållandet här i dag. En ökad segregering i boendet det är vad som skulle bli följden av moderaternas förslag. Det är, fru talman, ett annat anmärkningsvärt inslag i kvällens debatt som jag skulle vilja ta upp. I fjol var moderaterna ensamma om kravet på ägarlägenheter. I år har de fått sällskap av folkpartiet och centern. Centern har visserligen ingen egen motion men har tydligen också med hull och hår sålt sig till moderaternas tankar om att införa detta nya system med ägda lägenheter. Här hänvisar jag till majoritetsskrivningen i utskottsbetänkandet. Centern försvarar hårt denna moderaternas kungstanke i bostadspolitiken. Det är kanske det mest anmärkningsvärda här i kväll — att centern och folkpartiet helt har anslutit sig till moderaternas konservativa bostadsfilosofi. Är detta ett exempel på den nya mittenpolitik som skall bli alternativet i svensk politik? Det förvånar mig mycket att folkpartiet och centern har anslutit sig till denna osociala syn på bostadspolitiken. Det har sagts här i debatten i kväll att det inte kan vara någon tillfällighet att man praktiserar system med ägarlägenheter i andra länder. Nej, det är det verkligen inte. Det beror självfallet på att man i vissa andra länder haft borgerliga regeringar som haft tillfälle att praktisera sina idéer. Herr Strömberg i Botkyrka vill bara ha en utredning för att få ett säkrare underlag för en bedömning, säger han. Herr Strömberg började sitt anförande med högtidliga liberala citat från 1889 om det riktiga i att äga sin bostad. Men till sist kom han fram till att han inte ville ta ställning till frågan om man skall ha ägarlägenheter eller inte. När det gäller fallet Tomtebogatan eller Kadetten 25 har jag inte någon avsikt att gå in i debatt i den frågan, eftersom den har debatterats här i eftermiddag, för några timmar sedan. Jag hänvisar både herr Strömberg i Botkyrka och andra intresserade till riksdagsprotokollet. Det är fel när herr Strömberg säger att socialdemokraterna har förbjudit någon eller några att bilda bostadsrättsföreningar. Bostadsägandet behöver reformeras, men behovet består inte i en ytterligare uppsplittring i ägandeoch förvaltningsformerna, utan det gäller i första hand att få bort de ägarintressen som utan social ansvarskänsla spekulerar i boendet. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Boendeutredningen och bostadsfinansieringsutredningen har nämnts vid flera tillfällen under denna debatt. Det kan kanske finnas skäl att konstatera att i den moderata reservation som avgavs till motsvarande betänkande förra året befarade vi att dessa utredningar inte skulle ta upp den här frågan — de hade inte heller sådana direktiv. Det har sedan visat sig att vi har fått rätt i detta. Herr Gustafssons i Stockholm anförande innebar genomgående ett motstånd mot att skapa möjligheter att sprida ägandet på detta område. Jag tror att det är ett tecken på den helt principiella skillnad i uppfattning som vi har. Låt mig ändå, fru talman, i några konkreta delar bemöta vad herr Gustafsson i Stockholm liksom tidigare herr Andersson i Södertälje sagt och vad som står i reservationen. Mot införande av äganderätt till lägenheter har anförts att det skulle vara risk att flera personer genom lägenhetsköp förvärvar majoritetsställning utan att ha något ansvar för fastighetens förvaltning. Men den som läser utskottets skrivning konstaterar att det intressanta här är att låta de boende äga sin bostad, att ge de boende ett betydande och verkligt inflytande över sin bostadssituation. Meningen är att man skall inneha den egna bostaden med äganderätt. Då tycker jag att det här resonemanget om att någon skulle köpa upp 60 946 av lägenheterna — eller vad det var som herr Andersson i Södertälje sade — i ett bostadshus, faller ganska snabbt. Det sägs i reservationen att vi har andra former som är lika bra — det gäller väl då bostadsrättsoch nyttjanderättshavare. Men det är väl också alldeles klart, att äganderätt måste anses vara en starkare rättsfigur för den enskilde än nyttjanderätt. Reservanterna har också konstaterat att ett system med äganderätt är oförenligt med svensk fastighetsrätt i nuvarande utformning. Ja, det har varit det sedan 1930, alltså i snart 50 år, och jag tycker det är ett uttryck för en i dålig mening konservativ uppfattning att inte inse att det har skett förändringar och att det kan finnas behov av nya former i fastighetsrätten. Det är ju dessa former vi vill ha utredda. Det har sagts att de skatterättsliga aspekterna skulle vara mest intressanta för utskottsmajoriteten. Det är de inte. Men skulle vårt system ge skatterättsliga effekter, så beror det ju på den progression i skattesystemet som vi har och som vi från moderat håll arbetar på att minska. En annan invändning har varit att vi här endast tar exempel från andra länder. Det är också ett uttryck för tendensen att Sverige är bäst — vi har ingenting att lära. Men om det nu är så att systemet finns i många andra länder — både västeuropeiska och östeuropeiska länder — och fungerar bra, har vi då inte skäl att se på detta och göra en utredning för att om möjligt ge också dem som bor i Sverige en bättre boendeform?
Fru talman! Herr Gustafssons i Stockholm anförande var väldigt märkligt. På en gång rör han om i den politiska kartan för Europa, på en gång gör han flera av öststaterna till borgerliga. Han säger att det är i borgerligt styrda länder som man använder det här systemet. Men det är ju mest i öststaterna man har det, herr Gustafsson. Nu har de blivit borgerliga! Det är ett märkligt utspel herr Gustafsson gör när han så på en gång ändrar situationen. Det är inte så underligt att utskottet nu begärt att det skall göras en utredning. Jag tar mig friheten, fru talman, att läsa in i kammarens protokoll vad utskottet skrev förra året som svar på en moderatmotion: ”Med hänsyn till vad som sålunda uppgivits i remissyttrandet från boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna finner utskottet det inte lämpligt att riksdagen nu tar initiativ till en sådan begäran om författningsändringar som åsyftas med motionen. Ett sådant ställningstagande skulle innebära ett direkt föregripande av utredningarnas arbete enligt de meddelade direktiven. Enligt utskottets mening bör man i stället från riksdagens sida avvakta det säkrare underlag för bedömningen som kommer att tillhandahållas genom det omfattande utredningsmaterial som kan väntas bli resultatet av utredningarnas arbete.” Bakom detta yttrande stod hela utskottet med undantag av moderaterna, som reserverade sig för bifall till motionen — alltså även de socialdemokrater som nu tycker det är underligt att man begär en utredning. Förra året var de inne på att vi skulle få ett omfattande utredningsmaterial, nu vill de inte ha det. De byter alltså fot precis som det passar.
Fru talman! Herr Gustafsson i Stockholm fann det anmärkningsvärt, som han uttryckte sig, att centern med hull och hår hade accepterat moderaternas inställning i det här sammanhanget. Herr Gustafsson! Är det någonting som är anmärkningsvärt, så är det herr Gustafssons sätt att uttrycka sig. Det är i varje fall ett uttryckssätt som saknar underlag och som vi normalt icke brukar använda som ledamöter i lagutskottet. Vidare sade herr Gustafsson att detta var en osocial anordning. Vad har herr Gustafsson för bevis för att det är en mer osocial anordning att äga lägenhet i flerfamiljshus än att äga ett småhus? Jag skulle gärna vilja ha reda på det.

Fru talman! Herr Winberg konstaterade mycket riktigt att det är en principiell skillnad i uppfattning mellan honom och mig i den här frågan. Jag har redan tidigare i kväll sagt att vi socialdemokrater inte vill ha ytterligare segrering i boendet. Det skulle bli en följd av ett system med ägarlägenheter, därför att det i första hand skulle bli en ekonomisk elit som kunde skaffa sig de lägenheterna. Herr Winberg tryckte på att det är de boende — just de som bor i lägenheterna och inga andra — som skall äga lägenheterna. Men vilka garantier har vi för att inte någon köper upp flera lägenheter upp till 60 96 som det har nämnts tidigare i kväll? Några begränsningar i ägandet i det avseendet vill väl inte herr Winberg ha. Folkpartiets bostadspolitik har vi i kväll fått presenterad i herr Strömbergs tappning. Tidningen Arbetet har i dag en artikel där en ledande folkpartist uttalar sig om moderaternas bostadspolitik. Han karakteriserar den som ett mischmasch av hugskott. Men hur mycket ett sådant uttalande är värt får voteringen om en stund visa. Till herr Svanström vill jag bara säga att jag med tillfredsställelse noterar att han inte helt vill ställa sig bakom moderaternas motion. Det är alltid en framgång.
Fru talman! Till herr Gustafsson vill jag säga att om det är så, att många boende vill äga sin lägenhet, varför skall då samhället inte ge dem den möjligheten? Varför utesluter herr Gustafsson den möjligheten utan någon som helst utredning om huruvida det kan ske i lämpliga former? Om herr Gustafsson läser utskottsmajoritetens skrivning finner han att det som vi är intresserade av är att de boende skall kunna äga sina lägenheter. Vi är inte intresserade av att människor köper upp dessa lägenheter utan att utnyttja dem. Detta är för all del ett problem, men det är ju det den här utredningen skall belysa. Det primära för oss är att den som bor i lägenheten skall kunna äga den, just därför att det kan nedbringa hans boendekostnader och därför att han då själv kan utforma lägenheten på ett bättre sätt än om han inte ägde den. Låt mig fråga herr Gustafsson vad det är för principiell skillnad mellan att bo i ett radhus, dvs. i lägenheter som ligger på marken, och att bo i lägenheter i flerfamiljshus, där lägenheterna ligger i våningar ovanpå varandra. När det gäller det första fallet, där lägenheterna ligger utefter marken, antar jag att herr Gustafsson är med på att vi fortfarande skall ha äganderätt och att vi skall ha möjlighet att pantsätta dessa lägenheter för att erhålla krediter. Varför skall man då inte kunna ha samma principer när det gäller lägenheter som ligger i våningar ovanpå varandra? Med den inställning som herr Gustafsson har i detta ärende tycker jag att han också borde förhindra äganderätt när det gäller radhus.
Fru talman! Herr Winberg säger att många boende vill äga sin lägenhet. Men vilka är det som har de ekonomiska möjligheterna att äga lägenheter? Jag rekommenderar herr Winberg att besöka något av de länder — Tyskland, Danmark eller USA — där man har det systemet. Han kan då lätt konstatera vilka det är som bor i lägenheter som de själva äger. Det går inte, såvitt jag förstår, att förhindra att lägenheter köps upp. Herr Winberg medgav att han inte ville ha en sådan begränsning. Genom att införa ett system med ägarlägenheter har man öppnat en ny marknad för spekulation i boendet. Det är det saken gäller.

Fru talman! Det är glädjande att frågorna om boendedemokrati väcker så stort intresse här i kammaren. Det är viktigt att de boende i hyresfastigheter har inflytande över sin bostadssituation. Därom har utskottet varit ense, och det har också från olika håll klargjorts i debatten. Utskottsmajoriteten vill genom det här betänkandet aktualisera en ny förvaltningsform i avsikt att därmed ge de boende i flerfamiljshus verkligt inflytande över sin bostadssituation, som det uttrycks. Det skall ske genom äganderätt till lägenhet i flerfamiljshus. Som jag ser det, med utgångspunkt från de erfarenheter vi har i Stockholm, kan man befara att privat ägande i flerfamiljshus kan få negativa konsekvenser. Äganderättsinstitutet i detta sammanhang har vi ingen erfarenhet av, men vi har erfarenhet av ett system med andelslägenheter i vissa privatägda flerfamiljshus. Det är ett system som oftast tillämpas i lyxsanerade fastigheter i Stockholms innerstad. Priserna för dessa lägenheter är mycket höga, och det är bara personer som kan betala dessa mycket höga priser som kan bo där, vilket leder till ett segregerat boende. I fullmäktige i Stockholm har centern konsekvent agerat för ett ökat boendeinflytande. Inte minst har detta kommit till uttryck vid de omfattande bostadssaneringar som f. n. sker i Stockholm. Centern har också verkat för att hyresgäster skall ges möjlighet till ägande i form av bostadsrätt. I en tidigare debatt här i kammaren i eftermiddags har Stockholms stads förköp av fastigheten Tomtebogatan 50 livligt diskuterats. Detta förköp beslöts av en majoritet av socialdemokrater och kommunister i fullmäktige. Centern agerade i den frågan för att de boende i fastigheten skulle få köpa fastigheten för att bilda bostadsrättsförening, precis så som de själva ville. Centern har lika konsekvent avvisat sådana boendeformer och sådan utformning av bostadsområdena som kunde befaras leda till segregerat boende. Detta är lika viktigt i nya bostadsområden i ytterområdena som vid saneringar i innerstaden. Vi är medvetna om att bostadsoch hyresmarknaden är speciell i ett storstadsområde. Vi anser dock inte att det — för att öka boendeinflytandet —- finns behov av något initiativ för att utreda en ny förvaltningsform för flerfamiljshus, dvs. möjligheten att äga lägenheter i flerfamiljshus. Mot den bakgrund jag här har angivit när det gäller konsekvenserna för storstadsområdena kommer jag själv och några centerkolleger att avstå från att rösta i den kommande voteringen.
Fru talman! Det var ett utomordentligt märkligt inlägg. Fröken Andersson har uppenbarligen inte fattat vad det här går ut på. Fröken Andersson talar om köp av dyra lägenheter. Men det är ju inte det som det handlar om. Det är inte strimlade lån och det är inte andelslägenheter det här gäller. Det är två helt andra boendeformer. Här gäller det möjligheten att äga sin lägenhet i ett hus på samma sätt som man äger sin lägenhet i ett småhus. Det är helt skilda saker. Blanda inte ihop dem!
Fru talman! Herr Strömberg kanske inte hörde riktigt vad jag sade. Jag sade att för att få det ökade boendeinflytande som vi alla efterlyser behövs inte denna form för ägande. Det är tillräckligt med den form vi har i bostadsrätten. Det var med den motiveringen jag sade att jag kommer att avstå i den här omröstningen.
Fru talman! Jag skall sluta debatten med ett mycket kort klarläggande. I mitt inledningsanförande gjorde jag klart att jag för min del inte tror på motionärernas förslag om äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus. När sedan vännen Strömberg från Botkyrka fick ordet och replikerade ville han göra den tolkningen att jag därmed också hade sagt nej till äganderätt till småhus. Det har jag naturligtvis inte gjort. För min del har debatten i kväll helt varit koncentrerad omkring äganderätt till lägenheter i flerfamiljshus. Jag trodde att herr Strömbergs tolkning var litet djärv och gjordes i stridens hetta, men sedan kom han tillbaka och gjorde samma tolkning av herr Claesons uttalande. Herr Claeson har gjort sitt klarläggande, och jag ville göra mitt innan debatten nu för min del är avslutad.

Fru talman! Till lagutskottets betänkande 1975/76:22 finns fogad en reservation från oss centerpartister. Jag vill med några ord belysa anledningen till densamma. ringar i 12 kap. jordabalken — eller annan lag — så att hyresvärd åläggs att göra det möjligt för besökande till boende i fastighet som hålles låst under dagtid att komma in i fastigheten. Ärendet är inte nytt, det har behandlats vid flera tillfällen i riksdagen, dock utan att det givit något resultat. Det har blivit allt vanligare, särskilt i de större städerna, att portarna till hyresfastigheter hålles låsta dygnet runt. Detta drabbar hårt alla ensamma, sjuka och framför allt den som saknar telefon. De låsta portarna utestänger brevbärare, varubud, vårdarinnor, sjuksköterskor och eventuella vänner från att göra besök. Det är sämre ordnat för hyresgäster i hyreshus än det är på sjukhus, där får man ta emot besök, men det går inte alltid i hyreshus. Om man saknar telefon och porten är låst kan ju ingen människa ta kontakt med en. Detta innebär en fruktansvärd isolering. I tidningen Bostaden nr 19 år 1974 kan vi läsa följande: ”Bostaden —- en social rättighet: Tillgång till en god och tillräckligt rymlig bostad i god miljö är en omistlig social rättighet.” Är det då inte en social rättighet att hyresgäster i en fastighet skall kunna ta emot besök av hemhjälp, varubud, släkt och vänner? Vi är medvetna om att det kan vara nödvändigt att ha portarna låsta på grund av att ett visst klientel annars skulle uppehålla sig i portuppgångarna. En erfarenhet som gjorts är att portar i närheten av Systembolagets försäljningsställen måste hållas låsta för att hindra obehöriga personer att uppehålla sig i fastigheten. Vi vill i detta sammanhang understryka att det problem som motionen tar upp inte kan ses isolerat utan måste sättas in i ett större socialt sammanhang. Ett samband finns med boendemiljöernas utformning och de levnadsförhållanden, ofta av pressande slag, som kan uppstå främst i storstadsområden. Här måste även sociala åtgärder till om man vill gå till grunden med problemet. För den skull får man dock inte underlåta att lösa de problem som har uppstått. Porttelefoner skulle kunna råda bot på situationen. I Stockholm har frågan även tagits upp i kommunfullmäktige. En centerledamot, Elisabet Söderström, har i en motion krävt att åtgärder skyndsamt skall vidtas för att installera porttelefon i kommunalt ägda fastigheter som har dygnet-runt-låsta portar. Motionen i kommunfullmäktige har behandlats grundligt och har remitterats till de kommunala bostadsbolagen AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder. Samtliga har svarat att man är medveten om de problem som uppstår men att man löst frågan i samråd med hyresgästerna. Porttelefon har installerats i en hel rad äldre innerstadsfastigheter, ofta i samband med upprustning av fastigheten. Även vid nyproduktion har man installerat porttelefon. Kostnaden har i genomsnitt uppgått till 350-400 kr. per lägenhet. De ökade hyreskostnaderna som uppstår genom installation av porttelefon har stannat vid ca 10 kr. per månad och lägenhet. Ett av bolagen påpekar dock att in stallation av porttelefon i mindre fastigheter med få lägenheter kan ställa sig väsentligt dyrare. Borgarrådsberedningen har uttalat att vid avvägningen mellan olika intressen på detta område måste det väsentliga vara en god service till de boende. Ett citat ur beredningens uttalande: ”Inga portar bör därför hållas låsta under dagtid, såvida inte porttelefon är installerad. Detta bör självfallet inte avse endast kommunalt ägda fastigheter.” Kommunfullmäktige beslöt dels att rekommendera styrelserna för de kommunala bolagen att vidta åtgärder i enlighet med vad beredningen anfört, dels att underrätta övriga hyresvärdar i kommunen om fullmäktiges beslut. I 1974 års lagutskottsbetänkande i denna fråga fastslogs följande: ”Utskottet vill starkt understryka det angelägna i att partsorganisationerna aktivt medverkar till att ifrågavarande problem löses på ett smidigt sätt.

Man uppgav att några meningsskiljaktigheter egentligen inte föreligger och att i enskilda fall frågan lösts genom förhandlingar. Vi finner det angeläget att man verkligen söker samråd och att åtgärder blir vidtagna. I första hand gäller detta med hänsyn till handikappade, äldre och sjuka som ej kan få någon hemservice. Då långt ifrån alla hyresgäster och fastighetsägare är medlemmar i de nämnda organisationerna kan dessa heller inte anses företräda samtliga berörda. Hur stor räckvidd detta problem har är svårt att säga. I reservationen slår vi fast att mot bakgrund av det som anförs bör det närmare övervägas om frågan kan lösas på andra vägar än genom förhandlingar. Detta förutsätter då att man gör en närmare undersökning av i vilken utsträckning systemet med portlåsning dagtid tillämpas. Vi anser det därför rimligt att i första hand en kartläggning av omfattningen företas. Man vet att problem förekommer även utanför Stockholm men inte hur omfattande de är. Kartläggningen kan lämpligen utföras av hyresrättsutredningen som har att göra en översyn av hyreslagstiftningen.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

Herr talman! Lagutskottet har under en rad av år behandlat en liknande motion och intagit samma ställning till frågans lösning: man har föreslagit förhandlingsvägen. Vi har fått de besked som fru Karlsson redogjorde för vid hearingen att när det har kommit klagomål från enskilda hyresgäster har man löst problemen genom förhandlingar. Lösningen har ju bestått i insättande av porttelefon. Den 1975 tillkallade hyresrättsutredningen skall göra en översyn av hyreslagen, den skall se över hyresgästernas förhandlingsrätt, hur dessa skall företrädas, hur regelsystemet skall utformas för att åstadkomma ökat inflytande för hyresgästerna, både över sina lägenheter och över sina gemensamma anläggningar i flerfamiljshusen. Vi tycker därför att utredningen, vars direktiv medger att den också tar upp andra spörsmål som har samband med detta, bör behandla även dessa frågor, och då har hyresgästen den rätta möjligheten att komma till tals. Det verkar just nu överflödigt med den kartläggning som reservationen föreslår, eftersom frågan om tillträde till fastigheterna ändå kan tas upp av utredningen. Vi bortser inte från att det finns problem på vissa håll med de låsta portarna. Det råder heller ingen skillnad i uppfattningen att människor inte får isoleras genom att fastigheterna hålls låsta dagtid. Kanske är här porttelefonen lösningen. Den vid hearingen redovisade kostnaden på 500 kr. per lägenhet kanske man vid nyproduktionen kan pressa nedåt och även förbereda lägenheterna för porttelefon, precis som man gör med andra tekniska hjälpmedel. : Majoriteten har alltså den uppfattningen att förslaget om lagstiftning även denna gång skall avslås, och vi vill också att reservationen skall avslås med hänsyn till den förra året tillsatta hyresrättsutredningen. Det går heller inte att komma ifrån att ordningen med låsta dörrar med porttelefon har flera avigsidor där hyresgästerna verkligen behöver säga ifrån. Därför tycker vi att hyresgäster och hyresvärdar helst skall komma överens förhandlingsvägen. Vi tror att hyresrättsutredningen kan komma på några vettiga lösningar på detta problem.
Herr talman! I reservationen kräver vi inte någon lagstiftning på området utan bara en kartläggning av hur många människor som drabbas av att portarna hålles låsta. Även om det skulle vara ett fåtal kan inte saken förringas. Den är ett problem, det har vi slagit fast. Eftersom ingenting har hänt så har vi med vår reservation, trots att utskottet har påpekat att frågan utan oskäligt dröjsmål skall behandlas, velat bidra till att föra fram den till en lösning.
Herr talman! Utskottet har inte nonchalerat problemet utan vill att frågan skall tas upp av den tillsatta hyresrättsutredningen. För att understryka att jag talade för utskottet vill jag också yrka bifall till dess hemställan.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. Fru Karlsson har på ett utmärkt sätt talat för reservationen, som ursprungligen bygger på min motion. Jag vill gärna säga att jag är glad över att det finns en reservation i år, vilken jag tror kan bidra till att bringa frågan till en lösning. Att jag ändå tar till orda beror på att jag, när jag i eftermiddags sysslade med den här frågan, fick ögonen på en intervju i Tidningen Stockholm, nr 4 1975. Det är Stockholms kommuns informationstidning, som går ut till hushållen i Stockholm. Jag blev ganska tagen av denna intervju. Den har gjorts med en hemvårdsassistent på Söder som heter Marita Täppinen. För att spara tid skall jag bara läsa upp några korta avsnitt, men de säger ändå mycket om de erfarenheter som gjorts av en person som möter problemen i verkligheten. Hon säger bl.a. att hon är hemvårdsassistent åt 120 pensionärer, vilka bor på 40 olika gatuadresser. Hemvårdsbiträdena går alltså in i 40 portar. Men över hälften är låsta dygnet runt. De är låsta därför att folk inte skall komma in och störa, skräpa ner och föra oväsen. Men det här medför stora problem, säger Marita Täppinen. Gamla och sjuka i fastigheter där portarna är låsta blir isolerade. Om någon bekant eller anhörig vill hälsa på, orkar den äldre inte gå ut och öppna. Att hemhjälpen kommer är nödvändigt. De ordinarie hemvårdsbiträdena har nycklar till sina hus. Men när en ordinarie hemhjälp blir sjuk och inte kan komma —- det är då det blir riktigt besvärligt, säger Marita. Hon säger vidare: ”Ibland händer det att nyckeln inte går att få tag i för den som kommer nästa dag. Hemvårdsbiträdet kan få stå och vänta utanför porten, hoppas på att någon går in eller ut så att hon kan slinka emellan. Det har hänt att någon av de yngre biträdena gått in i en annan port, klättrat över murar och på så sätt kommit hem till den väntande pensionären.” Marita Täppinen framhåller också: ”Bäst vore förstås om det fanns porttelefoner. Då kan biträdet meddela att hon kommer och pensionären kan öppna porten inifrån lägenheten. Inom vårt distrikt är det bara 2 av de mer än 20 låsta portarna som har porttelefon.” Jag tycker att detta vältaligt säger hur stort problemet är för de enskilda människor som drabbas. Det tragiska är att inte Hyresgästföreningen och hyresmarknadens parter kan inse problemet. Jag är medveten om att detta kanske inte är en fråga för majoriteten i en hyresgästförening, men det gäller också att slå vakt om minoriteternas intressen och att se till att även de får den omsorg som vi vill att alla skall ha. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Till vad fröken Andersson sade vill jag genmäla att detta med öppna portar också har en baksida. Det finns hyresgäster — även om de är en minoritet — som på grund av de olåsta portarna inte vågar öppna sin dörr. Därför är det angeläget att hyresgästerna och hyresvärdarna kommer överens om hur dessa problem skall lösas. De ensamma, sjuka och handikappade kan +— även om portarna är låsta — vara precis lika isolerade om de inte har tillgång till telefon. Men det är ett socialt problem, som bör tas upp på ett annat område. Det är den kommunala socialvården som skall träda in i det fallet.